Fru talman! Jag vill börja med att hälsa Maria Arnholm välkommen som jämställdhetsminister. Jag tycker att du har ett väldigt viktigt uppdrag, och jag önskar dig lycka till i uppdraget att lyfta debatten på jämställdhetsområdet. Jag önskar dig lycka till i framtida tuffa förhandlingar med Finansdepartementet, inte minst när det gäller att få en ekonomisk politik som inte ökar inkomstklyftan mellan kvinnor och män, något som beklagligtvis sker i dag. Sedan till svaret på interpellationen. Jag konstaterar att Maria Arnholm upprepar statsministerns löften om mer pengar till kvinnojourerna. Det är ett löfte som Fredrik Reinfeldt kom med i sitt jultal 2011 då han sade: Vi måste förstärka skyddet till kvinnor som drabbas. Kvinnojourer och brottsofferjourer som jobbar med de här frågorna måste få ökat stöd. Det var ett väldigt glädjande besked, tycker jag. Problemet är att sedan det här sades har ingen ytterligare förstärkning tillkommit. När jag frågade Fredrik Reinfeldt i partiledardebatten för någon månad sedan sade han att regeringen har kommit med de satsningar som utlovades. Jag kan inte se dem. Det har kommit en del tidigare, och det är bra och vällovligt, men den här ytterligare satsningen har ännu inte kommit. Jag är naturligtvis nyfiken på när den kommer och hur den kommer att se ut. Hur ser det ut i dag? Ja, vi vet att 75 000 kvinnor misshandlas varje år av sin partner. I genomsnitt 17 kvinnor dödas varje år i Sverige av män som de har haft eller har en relation med. Det är helt oacceptabelt. Otroligt många barn är vittne till våld i sitt hem, med den otrygghet som det innebär. Samtidigt förmår inte kvinnojourerna att ge alla hjälp som vill ha hjälp. I dag nekas kvinnor och barn stöd. De står bokstavligen utanför dörren och får ett nej när de kommer och vill ha skydd. Vi ser till och med att kvinnojourer har lagts ned i Sverige under den senaste tiden. Det stora bekymret är ekonomin. Att pengarna inte räcker är dels en fråga om nivån, dels en fråga om att man får tillfälliga pengar. Man får ägna väldigt mycket tid och kraft åt att söka pengar. Mycket av energin i kvinnojourerna upptas av: Hur klarar vi finansieringen nästa år? När tidningen Kvinnotryck gjorde en enkät bland 48 jourer och ställde frågan vad man diskuterar för någonting visade det sig att 42 av 48 kvinnojourer sade att det är oron över ekonomin som är det stora problemet. Det är bakgrunden till interpellationen och till att vi måste göra mer på det här området. Det är uppenbart att kommunerna värderar kvinnojourernas arbete väldigt olika så att det ser olika ut i olika kommuner. Ofta är vi i Vänsterpartiet förslagsställare till att inrätta kvinnojourer och att de ska få ett förstärkt stöd. Att stödet är så oförutsägbart, att man får söka från år till år, är ett huvudproblem i dagens konstruktion. Vi har föreslagit att man ska ge ett stabilt statligt grundstöd så man vet att man har ett stöd som räknas utifrån invånarantal. Om vi ger ett stöd på 200 miljoner skulle det innebära för Stockholms stad 16 miljoner kronor, för Malmö 6 miljoner kronor, för en liten kommun med 10 000 invånare 210 000 kronor per år. Då skulle man få möjlighet att antingen i kommunal regi eller via stöd till ideella kvinnojourer ge ett stabilt stöd. Jag föreslår att man övergår från projektmodellen till att både höja nivån och ge ett permanent stöd för att kunna få mer förutsägbarhet i verksamheten. Mina frågor till minister Arnholm är: Kommer det ett stöd som är stabilt och långsiktigt och som gör att kvinnojourerna kan planera för framtiden? Blir det en rejäl höjning av nivån så att vi slipper det vi ser i dag, nämligen rädda, hotade och misshandlade människor som får ett nej när de försöker få den hjälp de är värda och behöver?

Fru talman! Vår nya jämställdhetsminister säger att kommunerna har det yttersta ansvaret för våldsutsatta kvinnor och barn. Jag instämmer i det; det är helt rätt. Men man får nog också erkänna att det ser väldigt olika ut. Roks ordförande Angela Beausang beskrev situationen så här i tidskriften Socialpolitik: År 2011 var Roks medlemsjourer tvungna att neka boendeplats till minst 1 366 kvinnor eftersom det helt enkelt var fullbelagt. Var de 1 366 kvinnorna tog vägen vet vi inte, men vi vet att kommuner när kvinnojourernas platser inte räcker till placerar kvinnor och barn på vandrarhem eller billiga hotell - något som för det första knappast kan ses som ett kvalitetssäkrat skyddat boende och för det andra gör att många kvinnor faktiskt går tillbaka hem i stället. Angela Beausang fortsatte: Till sist vill vi poängtera att långt ifrån alla kvinnor som utsätts för våld aktivt söker socialtjänstens hjälp. Därför är det livsviktigt att kvinnojourerna får ett ökat stöd eftersom det är de som möter mörkertalet, de kvinnor som inte vänder sig till socialtjänsten. Roks kvinnojourer har 986 platser. SKR, den andra stora organisationen, har givetvis också platser, och ett antal kommuner har egna platser. Tyvärr förekommer det dock att kvinnor när de behöver fly hemifrån inte får ett skyddat boende med kvalificerad personal som har kunskap om våldet och vet hur de ska stötta. I stället placeras kvinnorna på ett vandrarhem eller hotellrum, som Angela Beausang sade. Värst är det förstås när barn är inblandade. Jämställdhetsminister Maria Arnholm säger att kvinnojourerna utför ett viktigt och angeläget arbete och är ett betydande komplement i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn i kommunerna. Det är en stor underskattning av kvinnojoursrörelsen. Jag instämmer i det Fredrik Reinfeldt sade: Utan kvinnorörelsens och kvinnojoursrörelsens insatser hade denna fråga inte kommit upp på dagordningen. Det hade inte blivit lika många kvinnojourer, och vi hade inte nått så långt som vi har gjort i dag. Det är mycket tack vare samarbete med feministiska politiker i kommuner, riksdag och regering som vi har kommit dit där vi är i dag. Det är viktigt att lyfta fram kvinnojoursrörelsens betydelse också i denna fråga, och den kunskap och erfarenhet man har och det opinionsbildande arbete man bedriver. Det har nämligen då och då inträffat att någon kommunpolitiker sagt: Detta förekommer inte i vår kommun, så vi behöver inte ha någon jour. Det är ingen av mina grannar, mina arbetskamrater eller mina bekanta som slår sin kvinna. Det som gör mig orolig är att när jag talar med kvinnojourer och frågar vad som är problemet säger många: Vi vet inte om vi kan behålla vår fast anställda. Vi vet inte om vi har pengar till nästa år. Vi får leva med en osäkerhet. Några har ett väl upparbetat samarbete med kommunen och vet att de kan förvänta sig stöd några år framåt. Andra går och väntar ända fram till början av verksamhetsåret och undrar: Kommer vi att få några pengar? Det är därför oändligt viktigt att det finns ett nationellt ansvar för ett basstöd så att kvinnojourerna ska kunna fungera. Kommer det ett basstöd till kvinnojourerna, och när kommer det?
Fru talman! Jag tackar Jonas Sjöstedt för välkomnandet. Jag är övertygad om att vi kommer att ha många och heta och motstridiga debatter. Det är dock min önskan och förhoppning att det i just denna fråga är tydligt att vi drar åt samma håll, även om vi kan ha olika uppfattning om innehåll och betoningar. Jag känner igen mig i både vad Jonas Sjöstedt och Eva Olofsson säger, och vi är överens i den ilska och det engagemang som finns för att på allvar få slut på mäns våld mot kvinnor. Som nytillträdd minister i regeringen känner jag stolthet över det som har åstadkommits men också en stor otålighet över det som ännu inte är gjort. Jag har tillsammans med statsministern i dag meddelat att vi kommer att öka resurserna till kvinnojourerna ytterligare. Jag ska inte uppta min talartid med att räkna upp det stöd som redan finns, men det handlar om stöd som går via Socialdepartementet på 30 miljoner och via länsstyrelserna på 30 miljoner, där en hel del tillfaller kvinnojourerna. Det handlar om det som Brottsoffermyndigheten delar ut och de 109 miljoner som avsätts extra för utvecklingsmedel sedan 2007. Det finns en plattform att utgå från. Dessutom har vi kommunernas verksamhetsbidrag, och jag håller med om att det i vissa kommuner är alldeles för dåligt. Men det finns också kommuner som lämnar ett substantiellt och viktigt bidrag till detta. Jag har i dag träffat Carin Götblad. Tillsammans med Beatrice Ask och Maria Larsson har hon dragit ihop generaldirektörerna för alla statliga myndigheter som på det ena eller andra sättet har med dessa frågor att göra, och även representanter för SKL, för att parallellt med att vi ökar resurserna också se till att nödvändigt samarbete kommer till stånd. Socialstyrelsen har också i uppdrag att titta på hur skyddade boenden kan kvalitetssäkras och bli bättre. Det görs mycket; det är den korrekta bilden. Vi kan dock göra mycket mer. Hur mycket det blir och hur det är utformat ber jag att få återkomma till. Carin Götblad har ett viktigt uppdrag i sin samordnade roll när hon nu reser land och rike runt och träffar alla olika intressenter. Hennes inspel till hur vi ska utveckla detta är ett av de viktiga bidrag vi väntar på.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Det är riktigt att regeringen har gjort en del. Det ska vi erkänna, och det är bra. Problemet är att mer måste göras. I vårt budgetförslag har vi lagt till 200 miljoner kronor utöver de satsningar regeringen har gjort. Vi tror att det är en rimlig nivå för att kunna garantera en bra kvinnojoursverksamhet i hela Sverige och för att man ska kunna veta hur det kommer att se ut under överskådlig framtid. Jag förstår att ministern har svårt att säga något om nivån och att det beskedet inte kommer i dag. Jag vill dock fråga om konstruktionen. Är det inte dags att överge den projektbaserade modellen där kvinnojourerna måste lägga så mycket tid, oro och planering på ansökningar och redovisningar och ge ett stabilt stöd till jourerna? Är det inte en bättre modell för att ge stöd till kvinnojoursverksamheten? Då kan man ägna sig åt och lägga sin kraft på det som man är till för, nämligen att hjälpa de våldsutsatta kvinnorna. Jag ser fram emot att statsministerns löfte infrias. Det har inte skett ännu. Det lovades 2011, och nu kommer samma löfte igen. Det är på tiden att beskedet kommer. Jag anser att det lönar sig att ligga på och att påminna om att löftet har givits. Låt mig understryka att polisen har en viktig roll i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är bra att polisens arbete organiseras på ett bättre sätt. Även här har kvinnojourerna en roll. Får kvinnan det stöd hon behöver och uppmuntran och hjälp att anmäla och beivra brottet ger det också polisen bättre förutsättningar att gå vidare med det. Vi vet att polismyndigheterna i Sverige är olika effektiva när det gäller att till exempel bevissäkra i samband med dessa brott. Hur effektivt bekämpandet av denna mycket allvarliga och tunga kriminalitet är, där människor misshandlas i sina egna hem, får inte bero på var man bor eller vilken polismyndighet som ansvarar. Det handlar ju till och med om ett stort antal mord som begås varje år genom misshandel i nära relationer. Man kan tycka att 200 miljoner kronor är mycket pengar. Men det här är en viktig verksamhet som måste finnas i varje svensk kommun eller i samarbetet mellan kommuner. I jämförelse med mycket annat är det inte särskilt mycket pengar. I jämförelse med alla de kanoner, allt krut och alla stridsvagnar som partiledare Jan Björklund vill köpa in till det svenska försvaret är det en spottstyver. Det är betydligt viktigare att se till att vi har fungerande kvinnojourer än att ägna sig åt att militarisera Gotland. Om ni har en intern debatt i Folkpartiet tycker jag att ministern ska stå på sig i denna fråga.

Fru talman! Det finns ett uppdrag att titta på en kvalitetssäkring av skyddade boenden. Det är viktigt att också titta på en kvalitetssäkring av hela stödet, det vill säga tillgänglighet och personal. I Roks senaste tidning skriver deras ordförande om när hon var i Arvidsjaur och träffade kvinnojouren där. Då ringde polisen till den kvinna hon satt och åt middag med. Där har man ett kontor och får bara bidrag till ett par timmar i veckan. Man måste alltså fixa detta på kvällstid. Många gånger har man ingen socialjour heller utan polisen ringer direkt till kvinnojourerna. Nästa dag var Angela Beausang i Älvsbyn. Där är det lite bättre. Där har man en lägenhet, och där har man lönebidrag. Polisen ringde även där direkt och man fick ta hand om en kvinna och ordna så att hon fick skydd. Jag tror att det är viktigt att titta på detta. Det ska inte vara bara ett kontor i några timmar. Det ska vara tillgänglighet per telefon, och det ska vara tillgång till skyddat boende. Det är naturligtvis viktigt att man med vettiga arbetsvillkor kan behålla dem som jobbar där och har kompetens och erfarenhet. Det ska inte bygga på några timmar här och där. Man måste vara nåbar och man måste finnas där till skydd för kvinnorna och barnen. Det skyddade boendet måste vara bra. Det måste finnas barnkompetens för de barn som ofta följer med. Det är oerhört viktigt att vi ser till att det finns ett stöd av bra kvalitet samtidigt som vi tar vara på kvinnojoursrörelsens jobb. Kommunerna måste också göra mer. Det handlar inte minst om att ha tillgängliga jourer. Kvinnor med funktionsnedsättning är en grupp som man ofta är dålig på att ta hand om. Äldre kvinnor har lyfts fram i år. Kommer man att ta med alla dessa kvalitetsaspekter när man jobbar för ett säkrat stöd till kvinnojourerna?

Fru talman! Det arbete, det engagemang och det som de svenska kvinnojourerna har bidragit med för att föra upp de här frågorna till ytan och göra dem till ett prioriterat område i det politiska samtalet och regeringens ekonomiska satsningar kan inte överskattas. Kvinnojourernas betydelse historiskt och i nutid är helt ovärderlig. Det är bra att det är kommunerna som enligt socialtjänstlagen har ansvar för att kvinnor får det skydd och det stöd som de behöver. För att det ska fungera riktigt bra behöver kommunerna ha en öppen inställning till och ett bra samarbete med kvinnojourerna. Det är en balansgång mellan självständighet och lagkrav som i de allra flesta fall fungerar väl. Det är en aspekt när man funderar över hur subventioner och stöd ska se ut. Kvinnojourerna och de andra parterna i samarbetet - socialtjänsten, polisen och många andra - fick ta del av en miljard kronor under den förra mandatperioden och upp mot en miljard även under den här mandatperioden. Jag är stolt över att kunna säga att vi ska ge ännu mer pengar, men det får inte låta som om det inte har gjorts några satsningar. Till Jonas Sjöstedt vill jag säga att en av tjusningarna med politik är att pengarna ska räcka till många saker. Jag ska se till att klara av min debatt så att vi både kan försvara Sverige på ett bra sätt och fortsätta att utveckla stödet till kvinnojourer.

Fru talman! Tack, ministern. Som ordförande i Vänsterpartiet är jag stolt över de initiativ som mitt parti har tagit i kommunerna. Det har ofta varit Vänsterpartiet som har tagit initiativ till kvinnojourer eller till stöd till kvinnojourer. I den här rörelsen sker ett konkret medmänskligt solidaritetsarbete som jag tycker att det är viktigt att vi erkänner och hedrar. Vi kan inte lita på att människor ska arbeta gratis och att de ska ställa upp ideellt. Man behöver stabilitet, tjänster, ekonomiska förutsättningar och lokaler. Staten har, trots det kommunala ansvaret, valt att gå in och stödja den här verksamheten. Det är bra, och det är nödvändigt. Nu behöver vi gå från det tillfälliga till det permanenta och ge långsiktiga och bra förutsättningar och en rimlig nivå med höjt stöd. Man behöver få en annan konstruktion. Vi ser fram mot att regeringen kommer med konkreta förslag. Vi ska gärna vara med och se till att de blir ännu bättre i framtiden. Statsministern gav ett löfte i sitt jultal. Jag välkomnade det. Jag vet att många som arbetar med kvinnojourerna blev väldigt glada över att Fredrik Reinfeldt sade att det kommer ett bättre stöd. Än har det inte kommit. Vi ser fram mot att det blir verklighet. Vi medverkar gärna till att det ska bli så bra som möjligt. Därmed vill jag tacka ministern för debatten och ser fram mot kommande debatter.
Fru talman! Tack för ett viktigt samtal om den kanske viktigaste frågan på vår agenda. Jag är stolt och glad över den väg vi har vandrat under de sex år som alliansregeringen har arbetat. Jag är full av både engagemang och vrede men också av tillförsikt för att vi ska ta nya viktiga steg. Jag förstår att ni undrar hur det ska se ut och hur mycket det blir. Jag lovar återkomma till det under året. Då ska vi fortsätta att diskutera hur det ska utformas.